Fru talman! Edward Riedl har frågat mig om jag kan tänka mig att sänka skatten på bensin och diesel mot bakgrund av höjt oljepris till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Niklas Wykman har frågat mig om jag ämnar sänka skatten på drivmedel, om jag ämnar vidta åtgärder för att sänka konsumentpriset på bensin och diesel på kort sikt, och i så fall hur, samt om jag ämnar vidta åtgärder för att sänka konsumentpriset på bensin och diesel på längre sikt och i så fall hur. Drivmedelspriserna har stigit kraftigt under den senaste tiden. Jag delar den oro som riksdagsledamöterna ger uttryck för. Läget i omvärlden är mycket allvarligt, och höga drivmedelspriser är en av konsekvenserna. De höga drivmedelspriserna riskerar att slå hårt mot låginkomsthushåll som är beroende av bilen. Det är däremot oklart vad Niklas Wykman menar med att regeringen har höjt skatten på bensin och diesel de senaste sju åren. Enligt 9 kap. 1 § regeringsformen är det riksdagen som beslutar om skatter. Det senaste beslut som riksdagen fattade om att förändra drivmedelsskatterna var när den så kallade bnp-indexeringen pausades för 2021 och 2022. Detta medförde en lägre energiskatt. Måndagen den 14 mars presenterade jag regeringens åtgärdspaket för att möta de höga priser på el och drivmedel som vi nu ser till följd av kriget i Ukraina. En del av paketet är ett förslag om tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel. Förslaget innebär att priset vid pump sänks med cirka 1 krona och 30 öre och avser tiden mellan den 1 juni och den 31 oktober 2022. Regeringen har dessutom sedan tidigare lämnat ett förslag till riksdagen om sänkt energiskatt på bensin och diesel som innebär att pumppriset sänks med 50 öre per liter från den 1 maj 2022. Utöver dessa skattesänkningar avser regeringen att föreslå en särskild drivmedelskompensation. Kompensationen är till privatpersoner som äger en personbil. Stödet kommer att vara 1 000 kronor per bilägare. De som bor i vissa gles och landsbygdsområden och äger en personbil får ytterligare 500 kronor i kompensation. Regeringen avser även att föreslå att reduktionsplikten pausas på 2022 års reduktionsnivåer.

Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Jag är uppvuxen på landet. Vi hade sju kilometer grusväg innan vi var framme vid den asfalterade vägen. Där gick det två bussar per dag - en i varje riktning, i praktiken. Det hände ofta, när man inte hann med skolbussen hem, att man åkte den vanliga bussen. Jag har gått den där vägen. Jag har cyklat den många gånger. Som liten drömde jag om att få ha en motor på min cykel. När man fick en moped var det fantastiskt. När man sedan fick körkort och kunde börja köra bil var det ännu bättre. Man kunde transportera sig. Man blev fri och kunde röra sig. Så ser livet ut för rätt många människor runt om i det här landet. Mopeden, bilen, epan eller vad det än månde vara gör att man kan börja transportera sig. Från början är det bara en enorm frihetskänsla. Sedan blir det viktigt. Det innebär att man kan ta sig till och från jobbet. Man kan skjutsa sina barn till och från skolan och till aktiviteter. Man kan ta sig hem till sin gamla mamma för att hjälpa till. Bilen är oumbärlig i ett land som Sverige. När kostnaderna för att använda bilen blir orimligt höga slår det mot svenska hushåll på ett sätt som är fruktansvärt. När priserna skenar som de har gjort nu, fru talman, till följd av kriget blir det ännu värre - också för de företag som ska försöka att överleva i den här miljön. Det var mot denna bakgrund som vi i Moderaterna, när vi såg vart det här var på väg, tog fram ett förslag för att snabbt kunna sänka priset vid pump med 5 kronor litern. Den som lyssnar ska komma ihåg detta: När den här regeringen försöker att måla upp bilden av Putinpriser är det faktiskt Dambergdyrt vid tanken när man ska betala för sin bensin. Det är Magdalenapriser. Sverige hade före kriget världens högsta priser på diesel. Inte i något annat land i världen är det så dyrt att tanka diesel som i Sverige - ett land med stora avstånd där folk är helt beroende av bilen. Vi är helt beroende av transporter, fru talman. Inte i något annat land i världen är det dyrare än i Sverige. Putinpriserna lades på toppen av Dambergdyrt och Magdalenapriser. Mot den bakgrunden har Moderaterna samlat fem av riksdagens åtta partier bakom detta förslag. Det är Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet. Detta gör att det finns en överväldigande majoritet i den här riksdagen för att på olika sätt nu få ned priset. Vi har tillsammans med bränslebolagen tagit fram delar av det paket som vi nu kommer att överlämna till regeringen för att få ned priserna så mycket som det bara går. Elisabeth Svantesson blir förhoppningsvis landets nästa finansminister, men det får vi väl återkomma till efter valet, fru talman. Jag vill särskilt tacka Bränsleupproret; några av er är här i dag. Jag vill framför allt tacka Peder Blohm Bokenhielm, som leder Bensinupproret. Jag vill säga att ni gör skillnad. Allt ert arbete och engagemang gör skillnad.

Min fråga till finansministern är varför han inte lägger sin energi på att få ned bränslepriserna i stället för att berätta hur svårt det är.

Fru talman! Nu när det har blivit Dambergdyrt att tanka väcks många frågor kring hur Sverige fungerar. Den tidigare socialdemokratiska partiledaren Håkan Juholt pratade om klägget, eller Stockholmsklägget, som han menade var något slags symbios mellan en elit av socialdemokratiska politiker i Stockholm och andra som kanske levde utan någon större förståelse för hur villkoren i övriga landet egentligen var. Jag kom att tänka på det i dag när jag läste Expressens uppmaning till Mikael Damberg. "Skatta skiten ur oss", skrev man. Men det gör ju Mikael Damberg redan, så det är givetvis inte så svårt att uppfylla det för honom som finansminister. Det är redan ohyggligt dyrt att tanka i Sverige, och väldigt mycket av priset är skatt. Sedan kan man alltid förklara det med världsmarknadspriser och sådana saker. Men faktum kvarstår: Sverige har mycket höga skatter på bensin och diesel. Därtill har man fyllt på med en reduktionsplikt som överträffar EU-kraven något kopiöst. Dessutom kan dess miljönytta starkt ifrågasättas. Att driva upp priset på att avverka skog och koka olja på den är inte nödvändigtvis en briljant miljöåtgärd. Lite iblandning med rimliga proportioner kan säkert stimulera ny industri, nya produktionssätt och så vidare. Men lagom är bäst, brukar vi ibland säga i Sverige, och det kan vara någonting att ta till sig, Mikael Damberg. Det kanske gäller bränslepriser och sådant också. Det är lite svårt att få ihop logiken i hur Socialdemokraterna och Mikael Damberg resonerar i de här frågorna. För de flesta av oss är det ändå bra att det lönar sig att arbeta. Den som skjutsar sina barn till och från fritidsaktiviteter, åker till sin mamma på äldreboendet, åker och hälsar på släktingar eller för den delen tar bilen och storhandlar - den personen gör ju att samhället funkar. Om vi slutar göra de här sakerna slutar samhället funka. Då slutar vi ha någon form av livskvalitet och ha bra villkor. Om vi slutar ta bilen till jobbet, om vi slutar hälsa på mamma på äldreboendet, om vi slutar skjutsa våra barn till och från fritidsaktiviteter - vad blir vi då för land och folk? Hur kul blir det då att leva här? Hur bra kommer Sverige att funka över huvud taget? Men det har varit en utstuderad politik från Mikael Dambergs och regeringens sida att driva upp priserna så mycket att man helt enkelt inte har råd att göra detta. Då tänker någon: Men så där elaka kan väl ändå politiker inte vara? Jo, faktiskt. Precis så är det. Ifall folk fortfarande har råd att göra de här sakerna spelar ju skattehöjningarna ingen roll för det man vill åstadkomma. Det Mikael Damberg vill åstadkomma är att man inte ska ha råd att göra detta. Det ska vara för dyrt att ta bilen till jobbet. Man ska inte ha råd att ta bilen och hälsa på mamma på äldreboendet. Man ska inte ha råd att hämta barnen efter fritidsaktiviteten. Om man fortfarande har råd spelar ju skattehöjningen ingen roll över huvud taget, för då fortsätter man göra samma sak. Fru talman! Själva idén är alltså att folk inte ska ha råd att göra de här sakerna, som får samhället att funka. Då tänker någon: Men det där kan ju ändå inte inträffa! Jo, och det är precis det som nu har inträffat. De senaste dagarna har tidningarna varit fulla av vittnesmål av människor som sagt upp sig från sina jobb för att det inte längre är lönsamt att åka dit och föräldrar vars barn inte längre kan delta på sina fritidsaktiviteter för att de inte har råd att skjutsa dem. I stora delar av Sverige går det inte tunnelbana, Mikael Damberg. Man är helt beroende av bilen. Det här har lett in Sverige i en situation där hushållen är extremt pressade och där ekonomin i sin helhet förlorar stort. Det återkommer jag till.
Fru talman! Vi möter just nu orimliga priser på bensin och diesel. Vi ser det varje dag. I dag ökade dieselpriset med över 1 krona vid pump. För några dagar sedan minskade det med någon krona. Alla de här fluktuationerna upp och ned - mest upp tyvärr - har att göra med att priset på råolja har stigit internationellt och i Europa. Det driver nu upp våra bränslepriser i Sverige till en sådan nivå att vi måste vidta åtgärder. Därför har jag presenterat ett åtgärdspaket - inte bara med en åtgärd, utan med åtta olika åtgärder. Paketet är kraftfullt på kort sikt men också på längre sikt. På kort sikt sänker vi skatten på diesel och bensin ned till EU:s miniminivå för dieselbeskattning. Sänkningen är 1,30 kronor plus de 50 öre som är på gång, det vill säga totalt 1,80. Sedan gör vi en särskild drivmedelskompensation för privatpersoner som äger en bil. Det blir 1 000 kronor i plånboken. För dem som bor i stödområden på landsbygden och i glesbygden - de behöver bilen ännu mer - blir det 1 500 kronor i plånboken. Vi ger en ytterligare kompensation för folk som har råd att ställa om och köpa elbilar. I framtiden kommer vi att behöva ställa om till elbilar, så att vi minskar beroendet av fossila bränslen i systemet. I går presenterade vi dessutom en reformering av reseavdraget, den största sedan reseavdraget infördes. Det är en stor satsning, en miljardsatsning, på att förbättra nivåerna. De flesta vet att det ungefär motsvarar 18,50 i dag. Vi höjer till 25 kronor för att människor ska ha råd att ta bilen till och från jobbet i hela landet. Vi förändrar också reseavdragssystemet så att det får ännu mer av en glesbygdsparameter än vad som varit fallet tidigare. Detta ligger i linje med vad samtliga riksdagspartier har sagt: att vi ska införa ett avståndsbaserat reseavdrag i Sverige. Vidare pausar vi reduktionsplikten, tidigarelägger utvärderingen av reduktionsplikten och pausar bnp-indexeringen inför årsskiftet. Det här är ett helt paket av åtgärder. Varför behövs de? Jo, därför att vi har en orimlig situation i dag. Problemet tycker jag är att Moderaterna nu lägger fram ett förslag som de vet inte kommer att gå att genomföra. Det är lite jobbigt. Man lurar svenska folket att det går att genomföra en skattesänkning som bryter mot EU-direktivet om minimibeskattning. Vad säger man till de människor som nu tror att det kommer att bli 5 kronor billigare vid pump om det inte går att göra? En svensk regering och en svensk riksdag kan inte bryta mot EU-regler. Gör vi det får oljebolagen betala böter vid pump. Då blir det ännu dyrare för människor att tanka. Så kan vi inte ha det. Jag menar att det kan vara oklokt att lägga alla ägg i en korg och räkna med att 27 medlemsländer i EU ska tycka att det nu är dags att ändra energiskattedirektivet, som man har förhandlat om i EU sedan 2014 och inte blivit överens om. Det kanske är ett lite högt risktagande att säga att det kommer att ske på någon vecka eller en månad. Vi måste göra insatser här och nu för hushållen. Det paket jag har presenterat ger mer pengar i plånboken för hushållen än Moderaternas paket med en tremånadersskattesänkning på bensin och diesel.

Fru talman! Regeringen har pratat, men har inte levererat några förslag till riksdagen. Det finns inga andra förslag på riksdagens bord än det som Moderaterna har tagit fram. Det låter mycket från regeringen. Man har presskonferenser och pratar om det ena och det andra man ska göra. Vi har sagt från Moderaternas sida att när regeringen får det här på plats och kommer med något till riksdagen ska vi titta på det. Men än så länge har regeringen inte lyckats med detta. Det är viktigt. Fru talman! Finansministern säger att detta inte går att genomföra. Låt mig då berätta hur det gått med den första av de fyra punkterna i Moderaternas förslag, det vill säga att sänka skatten här och nu ned till energiskattedirektivets miniminivå. Det var inte möjligt att göra det förrän först den 1 juni, fick vi veta, fru talman. Det var det snabbaste möjliga. I går var jag och vår jurist från Moderaterna på Finansdepartementet och pratade med finansministerns statssekreterare. Helt plötsligt gick det att göra det en månad tidigare, när vi förklarade hur. Det går att göra saker om man vill, fru talman och åhörare, i stället för att stå vid sidan och klaga och hellre berätta att det är svårt att göra saker än lägga manken till och göra sitt jobb. Fru talman! Tysklands finansminister gick i förmiddags ut och meddelade att man vill få ned priset med 4 kronor litern vid pump eftersom det blivit alldeles för dyrt, oändligt dyrt. Nu är min tyska inte bra, men ungefär så sa han. Tyskland har redan nästan 5 kronor billigare diesel vid pump än vad Sverige har. Där man vill diskutera lösningar för att få ned priset vid pump. I Österrike, fru talman, har alla partier i parlamentet samlats för ett förslag som liknar Moderaternas. Andra länder i Europa är lika plågade av de höga drivmedelspriserna trots att de många gånger ligger 5-8 kronor lägre i utgångsläget. Om finansminister i stället för att lägga tid och energi på att förklara hur svårt det är åker ned och gör jobbet tillsammans med de andra i Europa som också plågas av de höga priserna skulle det kunna gå att hitta vänner som vill göra samma sak. Detta skulle jag vilja att finansministern gjorde i stället för att stå här och berätta att saker och ting är omöjliga. Vi visar ju gång på gång att det är faktiskt är möjligt när man verkligen vill. I går gjorde vi det på Finansdepartementet tillsammans med finansministerns egen statssekreterare. Då gick det att göra en månad tidigare. Jag kan tala om att två kronor litern vid pump en månad tidigare kommer att göra stor skillnad för många hushåll. Men vi skulle vilja få många saker på plats mycket tidigare. Fru talman! Det är jättesvårt att lägga fram realistiska och genomförbara förslag på detta område. Det ska ge finansministern. Den folkliga debatten förenklas ibland, och vi sitter låsta mellan olika EU-direktiv såsom energiskattedirektiv och momsdirektiv. Vi har också gett bränslebolagen orimliga förutsättningar vad gäller inblandning. Detta har tillsammans blivit en giftig mix som har gett väldigt höga priser för hushåll och företag. Moderaterna har samlat fem av riksdagens åtta partier, och i stället för att debattera hur svårt det är skulle jag vilja att vi sätter oss tillsammans och genomför Moderaternas förslag så att vi så snabbt som möjligt får ned priset med 5 kronor litern vid pump. Andra länder och andra finansministrar i Europa är på väg. Det borde vara fullt möjligt även i Sverige - om man verkligen vill.

Fru talman! Jag tycker att det är bra när människor tar bilen och åker till jobbet. Jag tycker att det är bra när människor tar bilen och skjutsar och hämtar sina barn på fritidsaktiviteter. Jag tycker att det är bra när man tar bilen och hälsar på sina föräldrar på äldreboendet, och jag tycker att det är bra när man tar bilen och åker och handlar - helt enkelt när man lever sitt liv, gör rätt för sig och bidrar till andra. Därför har jag under lång tid drivit på för att vi ska sänka drivmedelsskatterna i Sverige. De har nämligen mycket liten positiv effekt på miljön på de höga nivåer där de är, men de har mycket stor och plågsam inverkan på människors vardag och hushållsekonomi. Eftersom jag har drivit denna fråga länge mot Mikael Damberg och andra socialdemokrater kan jag inte låta bli att notera de nästan komiska försvarstalen för varför man inte vill sänka skatten på drivmedel. Först lät det ungefär så här: Jag vill inte. Okej, det var ju klart och tydligt. Socialdemokraterna vill inte sänka skatten, för det tillhör inte partiets idé om hur samhället ska skötas. Sedan, när man upptäckte att rätt många ville sänka skatten för att de ville ha lite pengar kvar i plånboken efter att de tankat, dök Mikael Dambergs nästa försvarslinje upp: Jag kan inte. Varför kunde han inte? Jo, allt var Miljöpartiets fel. Miljöpartiet satt ju i regeringen, och alla visste att Miljöpartiet inte ville sänka drivmedelsskatter. Socialdemokraterna kanske ville sänka skatten men kunde inte på grund av det. Sedan avgick Miljöpartiet från regeringen eller fick sparken eller hur det nu var. Då fanns inte det skälet kvar, så varken jag vill inte eller jag kan inte höll längre. Nu hör vi i stället från Mikael Damberg: Jag får inte. Det har alltså gått från jag vill inte till jag kan inte till jag får inte. Detta kan bara sammanfattas som en enda stor ovilja att vidta åtgärder på detta område, vilket ligger väl i linje med de besked vi har fått från socialdemokratiska regeringar under rätt lång tid. Vi ångrar inget, har varit en princip från den socialdemokratiska regeringen. Vi såg det inte komma, har också varit en paroll från regeringen. Men många av oss såg faktiskt de höga bränslepriserna komma och vilken inverkan det skulle ha på svenska hushåll. Det är ju inte bara Dambergdyrt att tanka. Jag har respekt för att man kan ha olika stort intresse för ekonomi och att man kan vara engagerad i något annat. Mikael Damberg har till exempel varit jätteengagerad i att avveckla svensk kärnkraft. Jag tror att Mikael Damberg är den enda som har beskrivit svensk kärnkraftsavveckling som en seger för demokratin. Mikael Damberg skakar på huvudet, men alla kan googla fram pressmeddelandet från Mikael Damberg där han beskriver det som en seger för demokratin att avveckla kärnkraften. Men det blev i stället en seger för exempelvis dem som vill fylla på Putins krigskassa. Det var det också många som såg komma. De höga drivmedelskostnaderna påverkar inte bara priset vid pumpen, Mikael Damberg. Det är så mycket annat som också blir Damberdyrt när man väl har förstört energi och bränslemarknaden. Detta slår mot dem i samhället som har de minsta marginalerna eller bor med största avstånden. När det bli mycket dyrt med transporter, hur blir det då för pensionärer i glesbygdskommuner med en Ica eller Konsumbutik? Då blir det givetvis dyrt att handla. Höga drivmedelskostnader är ett jätteproblem för de människor som dagligen behöver bilen, men det är också ett stort konkurrensproblem för hela landet. Det gör det dyrt och svårt att leva i vårt avlånga land, och värst drabbas de människor som har minst marginal i sin ekonomi. Låt oss nu sätta stopp för detta Dambergdyra Sverige.
Fru talman! Jag väljer nog att mest kommentera Edward Riedls inlägg på grund av hans något mer konstruktiva diskussionston i debatten. Det här med med skatter, juridik och EU-regler är komplext på riktigt, och därför kan jag inte lägga fram förslag som jag inte får lägga fram. Jag måste följa lagar och regler. Skatteverket kommer inte att implementera något som strider mot EU-direktiv. Myndigheternas generella princip är att inte bryta mot EU-regler. Då är det väl bra att vi är överens om att temporärt sänka skatten på diesel och bensin till EU:s miniminivå. Det vore bra att diskutera om riksdagen kan snabba på sina processer. Vi har lagt fram ett förslag utifrån de delningsprocesser som vanligtvis finns i riksdagen. Men om riksdagen kan ställa in plenifria veckor eller få alla partier att köpa en kortare delningstid har regeringen inget problem med det. Men regeringen kan inte avgöra hur riksdagen behandlar dess förslag; det måste riksdagen själv fatta beslut om. Vi har velat få dessa förändringar på plats så snabbt som möjligt. Jag har presenterat en palett av åtgärder för att vi inte ska hamna i en situation där hushållen inte får pengar i plånboken för de kostnader som uppstått. Därför har vi kompletterat skattesänkningen med en drivmedelskompensation och lagt fram förslag om att förändra reseavdraget. Jag delar bilden att detta är en internationell fråga och att många länder nu tittar på vägar framåt. Jag träffade dock Tysklands finansminister för några dagar sedan, och då hade han inga planer på att bryta mot EU-reglerna i energiskattedirektivet. Han tittade också på olika sätt att stödja hushållen, precis som vi gjorde med drivmedelskompensationen. Han har kanske en annan konstruktion, men han föreslår inte att man ska kringgå EU:s skattedirektiv - i alla fall gjorde han inte det för några dagar sedan när jag talade med honom. Niklas Wykman påpekar att de som framför allt drabbas av detta är de som behöver bilen och har låga inkomster. De med högst inkomster klarar sig alltid, för de har råd att lägga mer pengar på diesel och bensin. Dem är det alltså inte mest synd om, även om de också drabbas av detta. Därför är det viktigt att vi i detta paket förbättrar för den grupp som inte har fått några förbättringar på länge, och det är de fattigaste barnfamiljerna. Jag hoppas därför att riksdagen ställer sig bakom detta, för det är den grupp vi inte har förbättrat det ekonomiskt för under de senaste åren och som kan vara väldigt beroende av bilen i sin vardag. Vi kommer även att lägga fram ett förslag för att förbättra för de fattigaste pensionärerna. Det har låtit på Moderaterna som att ni vill motarbeta det och stoppa förslaget. Jag hoppas verkligen inte det, för med stigande bensin och dieselpriser och stigande livsmedelspriser är det ännu viktigare att vi förbättrar för de sämst ställda pensionärerna så snabbt som möjligt. Vi kommer att lägga fram ett förslag som innebär en rejäl förbättring för de sämst ställda pensionärerna från och med augusti. Jag hoppas verkligen att riksdagen kan samla en majoritet för detta, för det vore väldigt olyckligt om de som har svårast att klara denna situation inte skulle få den här kompensationen nu.

Fru talman! Som jag sa i mitt senaste inlägg är det komplicerat på riktigt. Det är därför som man måste göra det regeringen säger, fru talman, nämligen vända på varje sten och sätta Sveriges intressen först. Men till skillnad från regeringen och dess retorik har Elisabeth Svantesson och Moderaterna gjort detta, det vill säga vänt på varje sten, satt sig tillsammans med Peder och Bränsleupproret och lyssnat på dem, satt sig ned med bränslebolagen och även pratat med myndigheter, jurister och experter för att få fram ett förslag som snabbt ska kunna få ned priset vid pump. Det är ett förslag som har likheter med dem som finns i andra delar av Europa just nu. Delar av det som Moderaterna har föreslagit kommer också att föreslås av andra länder. Det vill säga: Vänd på varje sten, och sätt Sveriges intressen främst! När det gäller kortad tid är det inte riksdagen som är det primära problemet, fru talman, utan det är att regeringen vill ha väldigt lång tid på sig för att få fram förslaget. Det är nu nedkortat, och bland annat har en remisstid minskats från tre till två veckor. Nu står finansministern och skakar på huvudet, fru talman, men det är faktiskt vad som har hänt. När regeringen kortar ned remisstiden blir det möjligt för riksdagen att hantera det så att vi kan få det på plats den 1 maj. Jag vill säga att pensionärer som har jobbat ett helt liv i Sverige alltid kommer att tjäna mer med Moderaternas politik än med Socialdemokraternas, för de stora förbättringarna sker för människor som inte har arbetat så mycket. Det är de stora förbättringarna jämfört med Socialdemokraternas förslag. Jag vill också säga ett stort tack till Peder och många andra från Bränsleupproret som har kommit hit. Jag vet att ni har rest väldigt långt. Ni har stor påverkan på det som sker här inne. Gör er ingen annan bild av hur det faktiskt ser ut! Regeringen har anklagat er för att vara tomma konton, men ni har visat att det långt ifrån är så. Fru talman! Jag tackar finansministern för debatten.

Fru talman! Jag är nationalekonom, och då kan man ibland gilla att krångla till saker i onödan. Men man kan också göra saker och ting väldigt enkelt. Jag funderar på hur det kan låta om ett barn till ett socialdemokratiskt statsråd eller en minister ska förhandla om veckopengen där hemma. Då kanske barnet får beskedet: "Du ska få 200 kronor mer i månaden, och samtidigt ska jag belägga ditt rum med 300 kronor i hyra." Barnet går och funderar en stund och kommer till slutsatsen: "Men då har jag ju förlorat 100 kronor." Men det tycker givetvis inte det socialdemokratiska statsrådet, som troligtvis ser en stor vinst i att agera på det sättet. Det är väldigt svårt att få ihop eller förstå logiken i hur man kan vara nöjd med en situation där man har höjt skatterna så mycket att man är tvungen att fundera över om man måste höja bidragen för att folk ska ha råd att betala skatterna. Kan det möjligtvis uppstå någon form av ineffektivitet eller problem när staten först ska ta in mer pengar än vad folk har råd att betala för att i nästa steg betala tillbaka genom bidrag till befolkningen, som sedan ska betala in det igen genom skatter som är högre än vad de egentligen har råd att betala och sedan få ytterligare bidrag för att ha råd att betala och så ska det fortsätta så? Är det någon som kan tänka sig att det kanske inte blir så effektivt när man gör på det sättet, att det kanske försvinner kronor i onödan till byråkrater och myndigheter någonstans på vägen? Det är ju ändå så att det lättaste sättet att få hushållen att inte lida av väldigt höga bränsleskatter är att helt enkelt sänka dem. Jag har jobbat flera år på Finansdepartementet och förstår faktiskt inte alls vad Mikael Damberg menar. Varför skulle det vara inskrivet i EU-lagen att Sverige ska ha dyrast bränsle i Europa? Det är det nämligen inte.
Fru talman! De som lyssnar på denna debatt kan få ett närmast schizofrent intryck av Moderaterna. Den ena moderaten står och säger att det är lite komplicerat och svårt, medan den andra moderaten säger att det är plättlätt och inga problem. Det är ju två helt olika bilder av verkligheten, men tyvärr tror jag att Edward Riedl har mycket mer rätt än Niklas Wykman i beskrivningen av hur verkligheten ser ut. Jag har presenterat ett stort åtgärdsprogram, på kort sikt 13 miljarder kronor för olika insatser för att stötta det svenska folket nu när det är stora prisökningar på bensin, diesel och el. Det handlar om att sänka dieselskatten till EU:s lägsta nivå. Där verkar vi vara överens. Det jag har uttryckt mig lite hårdare om är när man beskriver det som att det går att sänka skatten mer. Det är inte sant, och denna debatt har lite grann visat hur Moderaterna backar runt det. Man kan fundera på om man kan kompensera hushåll på andra sätt, och det är exakt vad vi har föreslagit genom en särskild drivmedelskompensation till hushåll som äger en bil. Om man jämför med Moderaternas temporära skattesänkning på tre månader ser man att vårt paket faktiskt ger mer pengar till ett genomsnittligt hushåll än vad Moderaternas paket gör. Jag tycker alltså att man ska vara lite flexibel i detta läge och se på vilken väg framåt som ger hushållen mer pengar i plånboken för att hantera denna situation. Sedan måste vi också långsiktigt göra oss mindre beroende av rysk olja och gas i Europa. Detta är viktigt. Kriget har visat att priserna sticker i väg om vi fortsätter att vara beroende på det sätt som vi är. Därför har vi unika tillgångar i Sverige, också i form av svensk skog, som gör att vi kan tillverka vårt eget biodrivmedel och göra oss oberoende av Ryssland. Detta skapar jobb och tillväxt i hela landet, och det är väldigt viktigt.